Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i justitieutskottets betänkande nr 19 som behandlar integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet, i dagligt tal kallad polisdatalagen. Det här är ett enigt betänkande, vilket innebär att det inte finns några reservationer i ärendet. Det här är en ny lagstiftning som ska vässa den brottsbekämpande verksamheten och göra den ännu effektivare. Vi har ju i dag ca 20 000 poliser, och vi har utvecklat rättsväsendet och går nu vidare. Det är bra att vi nu i Sverige får en lagstiftning som är så teknikneutral som möjligt och så flexibel som möjligt. Vi lever i en värld där informationstekniken går rasande fort framåt, och det är just därför som teknikneutraliteten är viktig. Den här nya lagstiftningen är ännu en del i alliansarbetet med att stärka skyddet för den enskilde, för dig och mig, och för att öka rättstryggheten. Bristerna som har funnits tidigare i effektiviteten i informationsutbyte har fördröjt och försvårat brottsutredningar och ibland faktiskt fått ödesdigra följder därför att man inte har kunnat föra över information mellan olika myndigheter. Har man kunnat göra det har man inte gjort det på ett effektivt sätt. Det är väldigt viktigt att en brottsbekämpande myndighet på det här sättet enkelt kan få tillgång till en annan myndighets brottsbekämpande information. Lagen reglerar med några undantag behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpning vid Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Ekobrottsmyndigheten. Den externa tillsynen av de här registren skärps också, och det är viktigt för den personliga integriteten. Fru talman! Den här nya lagstiftningen är ännu en del av alliansregeringens arbete med att öka rättstryggheten.

Fru talman! Jag har inte anmält mig för ett inlägg förrän nu. Det är precis som Inge Garstedt säger att vi är överens om det här betänkandet. Det är bara en liten sak som jag vill nyansera i det som Inge Garstedt sade. Hon talade om - det kanske var omedvetet - den här nya lagen som har tillkommit och som har varit relativt komplicerad att ta fram, tror jag, med de följdförändringar som har blivit. Det är inte så att det har varit något medvetet agerande från Socialdemokraternas sida för att fördröja det här. Jag tror att det är viktigt att man ser till att en sådan här lagstiftning är så noggrant tillkommen som möjligt, att den är granskad och att den kommer att göra den nytta som den är avsedd att göra i rättsväsendet. Jag är inte helt övertygad om att vi har kommit till vägs ände när det gäller att ha tillgång till den här typen av instrument för att underlätta hela rättsväsendets arbete med att förebygga brott. Men, fru talman, vi är överens om förslaget i betänkandet och yrkar bifall till detta.